Svar på interpellationer Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Tack även för att ministern visar ett sådant engagemang i de här frågorna, som är så väldigt viktiga! Det är uppenbart att det finns många processer igång, och det ska bli jättespännande att följa dem från beredning till att det blir ett kraftfullt agerande och någon form av lagförslag som vi sedan kan ta ställning till. Det kanske är någon som har kommit in efter lunchen och sitter och tittar och inte riktigt har bakgrunden. Jag känner att det här med PFAS är en så viktig fråga att jag lite grann vill beskriva bakgrunden till att det är ett så stort problem. PFAS är alltså ämnen som används mycket i impregneringsmedel. Dessa ämnen har en vattenavvisande förmåga och används även i rengöringsmedel, fönsterputs och allt möjligt. De sprids vidare i miljön och återfinns sedan i människor och djur och i sjöar och dricksvatten. Det här är ämnen med en stor förmåga att ansamlas i kroppen hos både djur och människor, vilket i sin tur orsakar diverse olika toxiska effekter. Tidigare och nuvarande användning av brandskum är en av de allra största anledningarna till att vi har lokala föroreningar av PFAS i mark och vatten. Det har använts i stor skala på brandövningsplatser på flygplatser, på militära anläggningar, i industriella anläggningar och på kommunala anläggningar. De här övningarna har lett till att man fått ut fluorerade ämnen i grundvattnet och i ytvattentäkter, vilket på sina håll har lett till att man fått stänga av vattenverk eller brunnar och tvinga vattenproducenter att installera väldigt dyra filterlösningar. Det är såklart väldigt beklagligt att försvaret fortfarande använder brandskum som innehåller PFAS. Även om jag såklart har respekt för att försvaret hela tiden måste tänka säkerhetsmässigt, att det måste finnas en planerad övergång och att man måste säkerställa att det finns en ändamålsenlighet i de produkter som används är det beklagligt att man är med och bidrar till att vi fortfarande får ut PFAS i vårt grundvatten. Det är väldigt bra att Kemikalieinspektionen har föreslagit en nationell reglering för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum, och det ska bli spännande att se fortsättningen när detta nu går ut på remiss. Jag tycker ändå att det vore önskvärt om ministern kunde ge lite klarare besked om hur man tänker agera mer aktivt för att fasa ut PFAS och minska risken för föroreningar i våra vatten när det gäller just användningen inom försvaret. Jag ställde även frågan till försvarsministern, och då framhölls att man följer den utveckling av nya produkter som sker. Jag skulle dock gärna se att man kanske är lite mer proaktiv i det här arbetet och har en plan för hur man ska kunna hitta alternativa metoder för en bra övergång. Jag skulle också vilja lyfta fram den utredning som ministern nämner sist i sitt svar, där orsakerna till spridningen av högfluorerade ämnen till dricksvatten utreds av Göran Enander. Jag tycker att det finns många goda förslag i den utredningen som det är värt att arbeta vidare med. Ministern har redan tillsatt en utredning om att hitta en myndighet eller ett center för substituering, och det är jättepositivt att man har gjort det. Man lyfter bland annat fram frågan om organisation och samordning av miljömyndigheter, eftersom det är en fråga som har fallit mellan stolarna. Det har även lyfts fram i Alliansens miljömyndighetsutredning, som presenterades för ett år sedan. Där konstateras också att detta är väldigt problematiskt - det överlappar, och det är ett virrvarr av myndigheter. Utredningen ligger på regeringens bord, och det hade varit intressant att höra hur regeringen tänker kring organisationen av myndigheterna. Det gäller dels med bäring på Miljömyndighetsutredningen, dels vad som har kommit fram av Göran Enanders utredning.

Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. Det är oerhört viktigt att de statliga myndigheterna alltid är de som går i bräschen och faktiskt är de som arbetar mest miljövänligt. När det är så att man på de civila flygplatserna och inom det civila har kunnat övergå till andra ämnen är det såklart oerhört viktigt att myndigheterna väldigt noggrant följer vad som sker så att de verkligen kan ställa om. Det är klart att det finns ett väldigt stort intresse för alla att vi minskar förekomsten av PFAS i våra vatten och fasar ut det från brandskummet. När vi nu har PFAS uppe till diskussion tänkte jag bredda detta lite grann. Det gäller ju inte bara brandskum, även om det är där det är ett stort problem, utan det finns väldigt många produkter runt omkring i vårt samhälle som innehåller högfluorerade ämnen. Jag har nämnt impregneringsmedel, men man har också visat att det finns i smink, pizzakartonger och i väldigt många vardagliga saker. Det finns till och med i livsmedelsprodukter - Nordiska ministerrådet har gjort en undersökning och hittat det i livsmedelsprodukter vi äter. Det kommer såklart ut i vår miljö och i vårt närområde, och det är jätteviktigt att man hittar sätt att arbeta för att minska förekomsten av PFAS även i konsumentprodukter. Ministern nämner i sitt svar att man kommer att arbeta på EU-nivå när man tar fram det nationella åtgärdsprogrammet för högfluorerade ämnen. Man ska titta på vad som kan göras på EU-nivå, och en viktig metod är att titta på hur olika högfluorerade ämnen kan grupperas och förbjudas i grupp. Nu är det ju så att PFAS är en väldigt bred grupp som inkluderar ungefär 3 000 olika ämnen, tror jag. Det är alltså svårt att dra alla över en kam och förbjuda dem, men man kan dela upp dem i undergrupper och förbjuda efter hand. Därigenom kan man fasa ut det på EU-nivå och minska förekomsten i konsumentprodukter. Jag skulle vilja fråga ministern hur regeringen arbetar med att fasa ut eller få till ett förbud i grupp av olika PFAS-ämnen. Vilka allianser har man skapat runt omkring i Europa, och vad gör man för bedömningar av om ett förbud på EU-nivå ska kunna bli verklighet? Även om det är så att man får igenom ett förbud tar det ju lång tid att genomföra det. Vi kommer att ha kvar detta i våra konsumentprodukter under lång tid, och därför är det väldigt viktigt att utfasningen sker på annat sätt. Där är försvarets brandskum i dag ett exempel på hur man kan arbeta, men det handlar även om andra produkter generellt. Jag undrar hur ministern och regeringen arbetar för att man på frivillig väg ska kunna få en utfasning av PFAS i konsumentprodukter som finns i butiken och i varor runt omkring oss. Vi har diskuterat försvaret här i dag, och detta gäller inte minst de produkter som finns där. Som jag sa tidigare känner jag att det offentliga har ett stort ansvar i att faktiskt vara ledande i en omställning. När det gäller det som inhandlas i det offentliga finns det också stor möjlighet att påverka. Jag undrar därför om ministern har någon form av strategi när det gäller inköp av produkter, för att man ska kunna undvika PFAS i det material som används i statliga verksamheter. Det handlar inte minst om impregneringsmedel inom försvaret och hur man arbetar där.

Fru talman! På många områden kan jag bara hålla med. Det är viktigt att man hittar sätt att sprida kunskap. Vi ser att konsumenter och människor runt omkring inte har kunskap om att PFAS finns i miljön eller om hur det påverkar. Jag delar även ministerns åsikt att det ligger ett stort ansvar på utövarna. Men det lyfts också fram i utredningen att man ser ett problem i att det är lite av ett virrvarr av myndigheter och att ansvaret lite grann faller mellan stolarna. Ministern nämnde tillsynen. Som sagt är det någonting som lyfts fram i Miljömyndighetsutredningen. Den ligger på regeringens bord, men jag har inte riktigt uppfattat vad som kommer att hända med den. I utredningen föreslås till exempel att man inrättar någon form av miljöinspektion där man samlar olika tillstånds och tillsynsfrågor som berör miljöfrågor för att kunna ta ett samlat grepp, få överblick och skapa bättre synergieffekter. Det skulle kunna gynna arbetet med PFAS på ett bra sätt. Jag är lite nyfiken på om ministern skulle kunna utveckla det. Annars ser vi med spänning fram emot det fortsatta arbetet. Vi hoppas att ni kommer att fortsätta arbeta med de högfluorerade ämnena, för det är en väldigt viktig fråga.